Herr talman! Jag vill först säga att jag har diametralt motsatta åsikter i förhållande till Alf Lövenborg. Samtidigt vill jag säga att jag har stor respekt både för Karl Boo och för Erik Wärnberg. Jag delar deras uppfattning att riksdagen inte kan stanna här vid Sergels torg. Eftersom jag ändå har en annan mening, som innebär att jag trots allt måste rösta på reservationen, skall jag nu anföra orsakerna härtill. I inbjudan till arkitektpristävlingen står det att tävlingsområdet består av hela Helgeandsholmen, belägen vid Norrström mellan Gamla stan och stadsdelen nedre Norrmalm. Det var alltså fråga om enbart Helgeandsholmen.

Herr talman! Tore Nilsson sade att vi har diametralt olika åsikter, och något annat vore förfärligt. Jag vill erinra om vad en av hans partikolleger, fru Kristensson i justitieutskottet, en gång sade i en offentlig debatt. Hon konstaterade att ”AIlf Lövenborg och jag har alltid olika åsikter, och vi är båda lika glada över det”. Samma inställning kan möjligen Tore Nilsson och jag ena oss om, men svårligen om någonting annat. Vad gäller hänvisningen till de socialistiska länderna har jag svårt att förstå dess betydelse i detta sammanhang. Men det finns ju ett gammalt talesätt som säger att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Herr talman! På en punkt var dock Alf Lövenborg och jag överens. Och det har funnits politiska tal som Alf Lövenborg har hållit, t.ex. när det gäller Norrbotten, där jag har delat hans uppfattning, även om hans förslag beträffande hur problemen skulle lösas inte har varit mina. Det finns alltså många frågor där vi kan förstå varandra, men när det gäller hans tro att vi skall fortsätta här och att det skulle vara en förmån för riksdagen att ligga just vid Sergels torg står vi på var sin sida.

Herr talman! Med mer eller mindre lyckade resultat har man fram till våra dagar försökt att ge de byggnader som inrymmer kommunernas centrala förvaltning en speciell prägel. Många av våra rådhus, stadshus och kommunalhus har kommit att symbolisera självständigheten, den kommunala självstyrelsen. Det må gälla det lilla rådhuset i Sigtuna, det pampigare dito i Östersund eller Stadshuset i Stockholm. Några av våra landsting föredrar att hålla sina möten på de gamla slotten. En del av parlamentsbyggnaderna ute i världen är väl kända, t.ex. i London, Wien, Washington — eller Helsingfors, för alt gå närmare geografiskt. Den senaste 20-årsperioden har medfört genomgripande förändringar i framför allt de större tätorternas bebyggelse. I deras ytterområden har nya bostadsområden vuxit fram, och i stadskärnorna har i åtskilliga fall gammal bebyggelse fått vika för ny. Förändringarna har inneburit att många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer gått förlorade. 1970-talet har i alla fall givit oss en andningspaus i denna miljöförändring. Det har resonerats som så att det kan vara vettigt att till rimliga kostnader bevara, vårda och använda äldre byggnader — att ”låta husen leva”. Det har åberopats både miljömässiga och kulturhistoriska skäl för det.

Under byggnadsvårdsåret ägnade man sig åt tre s.k. pilotprojekt i Sverige. Det fanns inget i Stockholm. Det kanske var synd det! Nåja, det sker ju upprustningar i gamla riksdagshusets närhet i alla fall. Byggnadsstyrelsen bygger f. n. om Schering Rosenhanes palats på Riddarholmen för hovrättens behov. Wrangelska palatset och Hessensteinska huset i samma område skall byggas om för 16,5 miljoner under 1979, och byggnadsstyrelsen har begärt att få börja projektera dessa arbeten. Det görs för att Svea hovrätt skall få alla sina avdelningar samlade på Riddarholmen. Alla tre husen är byggnadsminnesmärken. Så gäller det då riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Jag skall inte gå in på Helgeandsholmsalternativet tekniskt, men det har konstaterats av sakkunskap att alternativet väl fvfler de krav som kan ställas i fråga om funktionsduglighet. Skall vi ytterligare citera gencraldirektören Lennart Holm, kan vi göra det från hans artikel som tidigare har åberopats. ”Man kan tacksamt acceptera att det ombyggnadsförslag som föreligger är av högsta kvalitet”, säger han om förslaget till ombyggnader för riksdagens räkning. Fattigsverige skapade dessa byggnadsverk, säkerligen inte utan uppoffringar. Många skönandar har spytt sin galla över den arkitektoniska utformningen. Men eftersom åren har gått har sådana röster tystnat. Det är statens egendom, byggnadsminnesmärken, och de måste under alla förhållanden vårdas. Till riksdagens år på Helgeandsholmen är knutet historia. Det var där demokratins princip fördes till full seger och grunden lades till välfärdens Sverige. Geografiskt är läget centralt i Stockholm och det är utomordentligt vackert. Den tänkta plenisalen och dess foajé får en utsikt som söker sin like. Nog finns det väl frågor där det är angelägnare att göra oss historielösa än när det gäller dessa byggnader. Här har riksdag och regering under många år anslagit medel för att byggnadsminnesmärken och andra äldre byggnader skall kunna underhållas, ja, vårdas. Jag har personlig erfarenhet av det. I mitt civila arbete har jag haft i uppdrag att ule i kommunerna skapa intresse för detta, och det har inte varit särskilt svårt. Det finns en känsla för bevarande av byggnadskultur i Dalarna. För mig är det också ett personligt ställningstagande. Om man den ena gången söker engagera kommunerna att vårda kulturella byggnadsminnesmärken, så kan jag inte tänka mig att en annan gång demonstrativt gå emot en sådan sak när det gäller ett par av statens mest kända byggnader av enahanda karaktär. I det fallet ansluter jag mig helt till riksantikvariens synpunkter från den 5 november 1974 vilka redan har nämnts av Olle Svensson.

Genom ctt utnyttjande av byggnaderna för det ursprungliga ändamålet säkerställes byggnadernas vård bäst, och beslutet om bevarandet blir allra mest meningsfullt på detta sätt. ——--"” Det har i KU reservationsvis framförts förslag om att man skall fortsätta att utreda huruvida det långsiktiga lokalbehovet kan lösas genom kvarblivande här vid Sergels torg och genom expansion i nära anslutning till de nuvarande lokalerna. Man säger sig hysa förtroende för förvaltningsstyrelsen, på vilken det skulle ankomma att fortsätta utredningsarbetet. Det är, herr talman, ett något egendomligt sätt att visa sitt förtroende. Det framgår ju helt klart av de handlingar där Erik Wärnbergs och Eric Lindströms namn förekommer, att de är ytterst skeptiska till uppslagen hur lokalbehovet vid Sergels torg skall kunna tillgodoses. Detta har ju också verifierats genom Erik Wärnbergs inlägg här i debatten. Jag måste konstatera att jag ser reservanternas förslag som ett underbetyg åt den högst seriösa utredning som gjorts under Erik Wärnbergs ordförandeskap. Jag finner inga som helst sakliga skäl att vara medansvarig för en sådan betygsättning. Man kan bara uppnå en helt onödig fördröjning och en demonstration innebärande att man hyser mindre förtroende för riksdagens egna representanter än för Stockholms stads företrädare. Det har tidigare här från talarstolen påtalats att utredningsarbetret började redan 1968. Det bör räcka nu. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag!

Herr talman! I min ungdom hade jag ofta tillfälle att ana det gamla riksdagshusets charm utan att själv behöva erfara dess vedermödor. I det här huset finns väl inte så mycket charm, men inte heller några större vedermödor. Även om jag förmodligen inte hör till dem som en gång kommer att flytta tillbaka till Helgeandsholmen, och därför skulle kunna ställa mig neutral i frågan, har jag likväl velat ge några synpunkter på riksdagens lokalfrågor på längre sikt. eftersom det är titeln på betänkandet. Under 430 år hade Sverige en ståndsriksdag. Under 105 år hade vi en tvåkammarriksdag. Sedan 7 år har vi en enkammarriksdag. Om man ser på detta som en geometrisk serie — som ett uttryck för hastigheten hos förändringens vind — skulle den nuvarande riksdagen kanske ha mindre än 20 år kvar i sin nuvarande utformning. Det kan inte uteslutas att man i vårt land, liksom i ewt stort antal andra demokratier, i framtiden kommer att få behov av ett komplement till den nuvarande enda kammaren -— för att välja ett neutralt ord: en senat. Den nuvarande utvecklingen i vårt land kännetecknas av tendenser till vidsträckt decentralisering av beslutsfattande och myndighetsutövning. Samtidigt arbetar man med planer på ett framtida valsystem som kanske i ännu högre grad än nu kan tänkas sålla fram riksdagsmän, som uppfattas och uppfattar sig mera som ombudsmän för lokala menigheters intressen än som Riksdagens lokalfrågor på längre Sikt frågor på längre Sikt valda ombud för Sveriges folk. Båda dessa tendenser kan leda till en försvagning av ansvaret för helheten, för kontinuiteten och för en riksomfattande politik med sikte på framtidens problem förbi och utöver dagens lokala bekymmer. Det kan komma en tid —- och den behöver inte vara mycket avlägsen — då en politisk instans, förmodligen med andra funktioner och annan sammansättning än vår första kammare hade, kan behöva tolka och uttrycka helhetens intressen gentemot delarnas och — i en tid av måhända snabbt växlande majoriteter — vårda de långa perspektiven, det som här kallas den ”längre sikten”. Av betänkandet framgår att man avser att. behålla plenisalarna i det gamla riksdagshuset — låt vara t. v. för andra funktioner. Jag tror att en beredskap inför tänkbara framtida författningsändringar också är en mycket värdefull egenskap i majoritetens förslag. Långt ifrån att binda utvecklingen tror jag att det bevarar utvecklingsmöjligheterna. Herr talman! I det här huset talar den vanlige riksdagsmannen mestadels för läktaren och — i bästa fall — för eftervärlden.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

Herr talman! Riksdagens lokalfrågor har under en hel del år tillbaka varit föremål för mycket omfattande utredningar och diskussioner. Olika alternativa förslag till lösningar har förekommit och diskuterats. En arkitekttävling har genomförts, varefter riksdagen beslutade att två huvudalternativ skulle närmare utredas på grundval av riksdagens aktuella lokalbehov. I maj månad 1975 fattade riksdagen principbeslut att flytta tillbaka till Helgeandsholmen efter ombyggnad av det gamla riksdagshuset och riksbanken. Beslutet innebar också ett fortsatt utredningsarbete. Ett synnerligen intensivt utredningsarbete och nya diskussioner och förhandlingar med olika myndigheter har också förekommit. Därmed anser jag att det bör vara nog med utredandet — nu är det dags att fatta beslut. Nu föreligger frågan för riksdagens behandling och beslut kommer att fattas om någon timme. Den här frågan har givetvis en mycket stor betydelse för riksdagens framtida verksamhet, för dess personal och för de riksdagsledamöter som finns kvar vid tidpunkten för en eventuell återflyttning. Men den omfattas också med mycket stort intresse av det svenska folket, som nog gärna ser att riksdagen i framtiden är lokaliserad till en egen parlamentsbyggnad i stället för som nu till en halv kontorsbyggnad. De riksdagsledamöter som är motståndare till en återflyttning till Helgeandsholmen framhåller ofta att provisoriet vid Sergels torg funktionerar bra och att man därför bör stanna kvar här. Och visst fungerar det här huset bra, det skall gärna erkännas. Men vad är det som säger att inte lokaliteterna på Helgeandsholmen skall komma att funktionera lika bra? Huset skall ju ändå byggas om, och det kommer säkerligen, när det är klart, att kunna fungera lika bra som det här gör, kanske bättre. Sedan hör det till saken att ekonomin är det inte minst viktiga. Enligt utredningen kommer det ju att bli förmånligare ur ekonomisk synpunkt att flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Det gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen är enligt min uppfattning en vacker, monumental byggnad, som bör utnyttjas för det ändamål som den en gång är byggd för. I varje land finns i regel en parlamentsbyggnad, och då är det en monumental byggnad, som ligger fritt och som skiljer sig från annan bebyggelse. Jag skulle vilja i sammanhanget ställa frågan: Finns det något annat land i världen där parlamentet är inhyst i ett halvt kontorshus med bottenvåningen uthyrd för affärsverksamhet? Jag tror det inte. Jag anser att parlamentsbyggnaden skall vara en monumental byggnad. som skiljer sig från annan bebyggelse. En sådan byggnad förfogar vi över på Helgeandsholmen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Debatten har blivit ganska lång i detta ärende. Betänkandet som omfattar ca 250 sidor har mycket att säga oss om hur tre byggnader med tre olika funktioner i ett enda drag skall fylla en enda uppgift — att bli vårt lands riksdagshus med biutrymmen. Förslaget har inte kunnat presenteras utan viss vånda, det framgår tydligt av texten. Många turer har gjorts, stora pengar har anslagits, ambitiösa pristävlingsförslag har buntats ihop och hamnat i någon skrubb någonstans. Utskottet har nu gått direkt på uppgiften utan att nämnvärt syssla med bakgrunden. Det tycks vara riksdagshusfrågans öde genom tiderna att beslutet måste fattas i strid mellan olika synpunkter. Så är det nu, och så var det i slutet av 1800-talet, då det fördes oändliga diskussioner om hur mycket byggnadsmassa man rimligen kunde få belasta den lilla Helgeandsholmen med. Då diskuterades om det på Helgeandsholmen skulle byggas ett riksdagshus eller ett riksbankshus. Nu blev det både-och. I den tidens debatt talades om den trötthet man kände som en följd av de långa diskussionerna. I 1887 års debatt talades det rent av om hur man hamnat i en ”kompromisshalka”. Jag är rädd, herr talman, att det finns vissa likheter i denna frågas behandling mellan vad som hände i slutet av 1800-talet och vad som nu händer i 1970-talets Sverige. Även om den byggnadskropp —-en kopia av det gamla tyska riksdagshuset i Berlin — som finns på Helgeandsholmen anses för stor och tung, föreligger nu ett förslag om att öka byggnadsmassan än mer på den lilla holmen i Norrström. Dessutom skall riksdagen expandera in i Gamla stan. Jag skulle naturligtvis inte ha tagit till orda i den här debatten om jag inte tidigare på mycket nära håll fått följa denna frågas behandling. För ungefär tio år sedan fick vi många föredragningar i gamla bankoutskottet, som jag Sikt frågor på längre frågor på längre Sikt tillhörde, om riksdagshusfrågorna. Det gällde både de provisoriska och de . tänkta permanenta lösningarna. Föredragningarna var mycket lärorika. Vi fick veta att det skulle ställa sig betydligt dyrare att bygga om det gamla huset på Helgeandsholmen än att riva de nuvarande byggnaderna och bygga nytt — antingen på Helgeandsholmen, med ett betydligt stabilare underlag än det som finns där nu, eller på en annan plats. En byggnad som dessutom skulle kunna uppföras i ett betydligt lättare material. Det var därför en fascinerande uppgift att få ta del i de diskussioner som fördes om ett nytt riksdagshus. Placeringen kunde ske inom vissa alternativ. För egen del anslöt jag mig till dem som ville planera det nya huset vid Gustav Adolfs torg. Vi fick snart veta att riksdagen var två år för sent ute med hänsyn till cityplaneringen i Stockholms kommun och att alternativet vid Gustav Adolfs torg endast kunde bli aktuellt inom en mycket begränsad ram. Riksdagen beslöt därför att planera med sikte på att bli kvar på Helgeandsholmen. Denna begränsning beklagade vi mycket.

Herr talman! Vad vi nu skall ta ställning till är om vi i dag definitivt skall låsa oss för en återflyttningsoperation till Helgeandsholmen enligt förvaltningsstyrelsens förslag, eller om vi skall ta tid på oss för att genomlysa den här lokaliseringsproblematiken ordentligt och av det skälet stanna ytterligare ett par år i det här huset. Beslutet i dag är alltså inte ett val mellan att lokalisera riksdagen på Helgeandsholmen eller vid Sergels torg. Det är, herr talman, en god utrednings och beslutstradition i den svenska riksdagen att inte fatta beslut utan att ha tillgång till ett fullgott beslutsunderlag och en ordentlig kostnadsredovisning. Det är just vad vi saknar i detta ärende. Jag skall något belysa detta. Finansutskoutet har i sitt yttrande till konstitutionsutskottet försökt att visa vad som bör ingå i en total kostnadskalkyl, som gör det möjligt att jämföra olika alternativ. Finansutskottet har inte gjort, och inte heller kunnat göra, en sådan total kostnadskalkyl. Men poängen är att inte heller någon annan har Sikt frågor på längre frågor på längre Sikt kunnat göra det. I en total samhällsekonomisk kostnadskalkyl måste man beakta inte bara de direkta lokalkostnaderna utan också de alternativkostnader som vid de olika alternativen uppstår för de lokaler som inte används som riksdagshus. I den kostnadskalkyl som ligger tull grund för konstitutionsutskottets majoritetsskrivning har man bara tagit med en typ av dessa kostnader, nämligen de kostnader som skulle uppstå beträffande byggnaderna på Helgeandsholmen om riksdagen inte flyttade dit. Däremot har man ingenting att säga om de kostnader som uppkommer i det här huset, om vi flyttar tillbaka till Helgeandsholmen. Ett exempel på hur man har behandlat den här typen av alternativkostnader är frågan om kostnader för grundförstärkningar. Konstitutionsutskottets majoritet menar att dessa grundförstärkningskostnader inte bör belasta Helgeandsholmsalternativet, eftersom de uppkommer oavsett om en flyttning sker eller inte. Jag skall här inte söka bedöma om dessa grundförstärkningskostnader verkligen blir lika stora vare sig man gör en stor ombyggnad på Helgeandsholmen eller ej. Inte heller skall jag försöka beräkna storleken av dessa grundförstärkningskostnader. Experter har beräknat dem till minst 100 milj.kr. Jag tar detta bara som ett exempel på att majoritetsutlåtandet är ensidigt i den meningen att man har räknat på och funderat över vilka kostnader det blir på Helgeandsholmen, om riksdagen stannar kvar här vid Sergels torg, medan man däremot aldrig har gjort de motsatta beräkningarna. Jag vill hänvisa till s. 49 i utskotltsbetänkandet.

Samma tankegång gav Erik Wärnberg uttryck för när han sade att vi inte skall blanda in Stockholms kommuns ekonomi i detta sammanhang. Det här är typiskt för den mycket vilseledande argumentation som utskottsmajoriteten för. Man blandar samman de samhällsekonomiska kostnaderna för denna operationen med kostnaderna för riksdagen. Det hus som vi nu befinner oss i kommer ju inte att kunna fungera alldeles utan kostnad, oavsett vilket ändamål man vill använda det till, om riksdagen flyttar härifrån till Helgeandsholmen.

Herr talman! Jag har med mycket stort intresse tagit del av finansutskottets yttrande till konstitutionsutskottet. Men låt mig, Björn Molin, säga att jag tycker att det är en kompromissprodukt för att få fram ett enhälligt utskottsbetänkande, som man egentligen kan utläsa nästan vad som helst ur —-å ena sidan det och å andra sidan det. Jag tror inte att man i det aktstycket kan få något vidare stöd, vilken riktning man än vill följa. Finansutskottet anför att man helt enkelt inte kan klara av att ge en samhällsekonomiskt samlad kalkyl, och det är riktigt. Det kan, som Björn Molin påpekade, ingen annan heller göra, därför att det är många fler kostnader som skall tas med i bilden. Vi har valt att försöka göra en beräkning av vad hyran kan bli här vid Sergels torg och vad hyran kan bli på Helgeandsholmen — utan att blanda in samhällsekonomiska synpunkter. Då kommer man fram till att det blir billigare för riksdagen att flytta ner till Helgeandsholmen. Blir det då inte billigare även om man tar med de samhällsekonomiska kalkylerna i beräkningen? Jo, jag hävdar att det blir det. Jag tolkar det nämligen så, att Stockholms kommuns företrädare, som man säger, i dag tvingas att bygga om Stadsteatern på ett eller annat sätt eller skaffa en ny stadsteater — man är nämligen i en desperat situation, för att använda borgarrådet Hansons eget uttryck. Öch om man alltså befinner sig i en desperat situation och ändå måste bygga en teater. var är det då samhällsekonomiskt sett bäst att bygga den teatern? Är det här — där man redan har dessa väldiga takhöjder, lämpade för en teater — eller i gamla riksdagshuset eller någon annanstans, på någon okänd plats som jag inte känner till? Självklart är att det blir billigast att bygga den här. Om det behövs hotellrum i hit, där hotellrummen redan är färdiga. Det finns alltså ingenting som säger att det för att man skulle få en samlad totalekonomisk bild av läget skulle vara fördelaktigast för riksdagen att stanna kvar och lägga de utrymmen som man ändock förutsätter kommer att behövas på någon annan plats i staden. Det skulle inte bli billigare. Om jag sedan får gå till frågan om budgetunderskottet, som Björn Molin tog upp, vill jag säga att det är klart att det blir ett budgetåtagande på en gång, vilket givetvis blir större vid en flyttning än det skulle bli om vi stannade kvar. Utredningens förslag innebär således ett större åtagande på en gång. Men inte värst mycket större!

Man kommer då upp i kostnader som blir lika stora. Även rent samhällsekonomiskt sett är utredningens förslag att föredra.
Herr talman! Dei är naturligtvis riktigt som Erik Wärnberg säger alt ingen har gjort någon fullständig samhällsekonomisk kalkyl över båda alternativen — vi är ense om att finansutskottet inte gör anspråk på att ha utfört någon sådan. Vad som framhållits från finansutskottets sida är att man inför ett sådant ställningstagande inte kan nöja sig med aut se på driftkostnaderna och att göra, som Erik Wärnberg säger, en hyresjämförelse, utan att man också måste göra en samhällsekonomisk kalkyl av de båda alternativen. Vad jag menar är att konstitutionsutskottets majoritet inte alls har redovisat någon sådan kalkyl. frågor på längre Sikt frågor på längre Sikt Jag har redovisat ett antal argument för varför jag tror — jag stryker under ordet tror — att Helgeandsholmsalernativet när det gäller de samhällsekonomiska kostnaderna blir väsentligt mera påfrestande än Sergelstorgsalternativet. Men det är ju från denna utgångspunkt, herr talman, som jag har sagt: Låt oss vänta med beslutet och låt oss först göra en fullständigare utredning! Därför vill jag på nytt ställa frågan till företrädarna för majoriteten: Varför vill ni forcera fram beslutet i dag? Vad är det för fel med att vänta någon tid för att göra en grundlig analys av kostnader och andra konsekvenser, då i första hand de samhällsekonomiska effekterna av de bägge förslagen? Vad vi har förespråkat i en motion som jag har skrivil under tillsammans med ett 20-1al andra folkpartister och vad konstitutionsutskottets majoritet förordade år 1975 var ju att dessa båda alternativ skall ges en likvärdig belysning i utredningsmaterialet, men den belysningen vill majoriteten hela tiden hejda. Min fråga går därför på nytt till Erik Wärnberg, om han fungerar som företrädare för majoriteten här: Varför vill ni forcera fram ett beslut i dag utan att vi har ett fullständigt underlag? Vad är det för fel på att vänta ett tag och därmed stanna i detta hus två till tre år längre än vad man eljest skulle göra?
Herr talman! För att få en fullständig samhällsekonomisk analys av den här frågan räcker det inte med ett par tre år. Förutsättningarna ändras för varje dag, och en analys beror helt enkelt på vilka förutsättningar man räknar med. Om man räknar med att vi skall ha människorna i det här landet sysselsatta och om man räknar med att byggenskapen i det avseendet är en motor — vi arbetar ju nu med att till varje pris få i gång byggenskapen, och vi skall bygga inte bara bostäder, utan också samlingslokaler och administrationsbyggnader — då ställer jag mig frågan: Varför är inte det här bygget en samhällsmotor i lika hög grad som någonting annat? Enligt min mening går det inte att i varje enskilt läge räkna fram en samhällsekonomisk kalkyl som säger: Nu är det lämpligt, men i morgon är det inte lämpligt och i går var det ännu olämpligare. Det går inte att göra det, och därför är det lika bra att ge upp. Medan jag har ordet skulle jag dessutom vilja säga att jag inte är helt säker på att Björn Molin har uppfattat saken fullständigt rätt när det gäller de dubbla hyror han vill lägga på. Han säger att man måste räkna med en dubbel hyra under den tid man håller på att lämna kanslihuset. Om Björn Molin har rätt i det fallet förutsätter det att man aldrig någonsin har tänkt att reparera kanslihuset. Tänker man göra det, så blir det även då en dubbelhyra. Inte ens det argumentet håller alltså, om man nu skall börja granska närmare den kompromissprodukt som det här är fråga om. Man har ju nu hållit på med att utreda den här frågan under tio år, och man har diskuterat alla möjliga alternativ. Man kan inte fortsätta med detta hur länge som helst. Jag instämmer i vad Sture Palm sade här förut: Förr eller senare utbreder sig tröttheten. Ännu är vi på alerten och tycker att vi vet vad vi vill och att det inte gör så mycket om den ena eller den andra riktningen skulle vinna med relativt liten majoritet. Vi vinner inte ett enda dugg med att fortsätta det här arbetet, för vi kommer aldrig någonsin att kunna få fram en samhällsekonomisk kalkyl som redovisar vilket som för landet är det bästa — det beror alldeles på omständigheterna under varje enskilt år, och det är därför ingen idé att hålla på med det. Jag vill slutligen ta upp det argument som Stockholms fastighetskontor har använt sig av och som innebär att om man inte bara ser på de samhällsekonomiska kostnaderna utan även på andra kostnader så kommer inflationen att göra det hus vi föreslår på Helgeandsholmen mycket dyrare, och då kommer Sergelstorgsalternativet att framstå som billigare. Men om inflationen fortsätter kommer det att bli dyrare att bygga ett hus för varje år vi dröjer — det ären av nackdelarna. Man förrycker också planeringen om man väntar. och vi måste ju någon gång veta hur vi skall ha det i den här staden. Det är en annan nackdel, och jag skulle kunna nämna fera.
Herr talman! Erik Wärnberg glider undan de centrala frågor jag har ställt till honom. Jag efterlyser en samhällsekonomisk bedömning av effekterna av de olika förslag som lagts fram, och då säger Erik Wärnberg att det ju ändå skall byggas och att det t.ex. finns behov av fler hotell här i Stockholm. Men poängen är ju den att förslaget borde ha inkluderats i exempelvis ett investeringsprogram för statliga lokaler i Stockholmsområdet. Något sådant har man inte försökt göra. Vad vi nu skall ta ställning till är å ena sidan en reservation — Erik Wärnberg kallar den för en kompromissprodukt, och det behöver i och för sig inte vara något negativt —som håller många olika lösningar öppna. Å andra sidan har vi ett majoritetsförslag som låser alla dörrar och ger utrymme för endast en lokalisering. Reservationen har därför fått stöd av personer med ganska olika syn på frågan om riksdagens framtida lokalisering. Det behöver inte vara något fel i det. Tvärtom är det enligt min mening riktigt att när det finns olika önskemål och olika bedömningar när det gäller frågan om riksdagens lokalisering, då skall man icke forcera fram ett beslut utan då skall man i stället göra en fullständig och förutsättningslös prövning. Den avgörande frågan, herr talman, är ändå: Skall vi binda oss för det illa utredda, delvis ogenomtänkta och sannolikt mycket kostsamma förslag som förvaltningsstyrelsen har lagt fram eller skall vi ta litet mera tid på oss, resonera litet grundligare och försöka hitta en riktigt bra lösning?

Herr talman! Den borgerliga regeringen rekommenderade 1977 riksdagen att senarelägga en återflyttning till Helgeandsholmen. Det kom till särskilt uttryck i kompletteringspropositionen, där regeringen uttalade det som önskvärt att återflyttningen senarelades. Skälet för denna begäran var det Riksdagens loka frågor på längre Sikt |- frågor på längre sikt kärva ekonomiska läget. Finansutskottet föreslog riksdagen att ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Det biföll riksdagen. Det borde åtskilliga borgerliga riksdagsledamöter ha tagit intryck av även i detta fall. Man kan ha olika beteckningar för det ekonomiska läget. Det minsta som kan sägas är att det är kärvt. Ordet kris nämns allt oftare. Det betyder att många nära ting som bostäder, arbete, sjukvård och priser måste ha en bestämd prioritet vid fördelningen av de alltför få resurser vi har att ta i anspråk. Den framräknade siffran för återflyttning av riksdagen till Helgeandsholmen anges till 377 milj.kr. Alla vet att det är en delkoswnad. Att totalkostnaderna kommer att uppgå till åtminstone 500 milj.kr. torde det vara ytterst få i byggbranschen initierade som invänder emot. Detta är stora pengar som i nuläget, och inom överskådlig tid, skulle kunna användas till många samhällsnyttigare ting än att bygga nya lokaliteter åt Sveriges riksdagsledamöter. Låt mig ta ett enda exempel. Vi har bostadsbrist på gång, höga byggkostnader och ständigt ökade hyror. Från socialdemokratiskt håll har vi motionerat om ränte och amorteringsfria stående lån i flerbostadshusen för att eliminera överkostnaderna. Det skulle betyda en kraftig sänkning av hyresnivåerna. Av den halva miljard jag använde i exemplet skulle vi behöva ta i anspråk 224 milj.kr., räknat på färdigställda lägenheter i flerbostadshus 1977. Vi skulle kunna — och det är nödvändigt — fördubbla antalet lägenheter i flerbostadshus 1978 och ändå inom ramen av en halv miljard ha utrymme för dessa tilläggslån. Jag anser att riksdagen borde ha ett större intresse av att satsa resurserna där de bäst behövs. Ingen kan, om han vill bli trodd, påstå att nya riksdagslokaler framstår som angelägnare än exempelvis nya bostäder. Det har sagts att man på ett riksdagshus skall ha två bestämda krav. Det skall vara flexibelt, dvs. ha tillväxtmöjligheter, och det skal vara funktionsdugligt. Självklart är detta en bra målsättning. Men vi har också fått veta att funktionerna hos alternativet återflyttning till Helgeandsholmen och hos en utbyggnad av Sergelstorgsalternativet inte är i avgörande grad olika. Vad som kan uppnås på Helgandsholmen med omnejd kan således också uppnås vid Sergels torg. Många sansade bedömare anser att återflyttningsalternativet enligt föreslagen modell innebär en viss exklusivitet på funktionens bekostnad. Sedan ankommer det på var och en av riksdagens ledamöter att, åtminstone inför sig själv, erkänna hur många procent som är nostalgi när det gäller återflyttningsalternativet. Det har talats mycket om kvadratmeter i denna debatt — kvadratmeter på längden och på tvären. Tonläget har knappt varit hörbart när de ekonomiska frågorna har berörts. Det beror ju på att kostnaderna kommer att bli mycket betydande. Intressant har också varit att lyssna på all den välvilja mot Stockholm som självutnämnda stockholmianer har utvecklat i den här debatten. Vi har fått höra vad Stockholm bör göra med kulturhuset, med hotelibyggnaden och med det nuvarande riksdagshuset. En annan expert på Stockholm har berättat vad som inte är möjligt att genomföra. Som bevis för uppgifterna i den redogörelsen fick vi höra att fastighetsägare inte skulle komma att lämna ifrån sig de hus som behövs för att utveckla Sergelstorgs alternativet. På sluttampen fick 1960-talets politiker en dos ovett för några åtgärder som tydligen har verkat hindrande på riksdagshusets planering. Som boende i Stockholm är jag alldeles omtumlad av denna s.k. sakkunskap. Men jag känner inte igen mig i dessa beskrivningar. Det snällaste jag kan säga till dessa debattörer är att debatten i dag principiellt gäller ett riksdagshus. Om riksdagen, mot allt förnuft, flyttar tillbaka till Helgeandsholmen kan ledamöterna av denna riksdag lugnt överlåta åt de boende i Stockholm och de styrande i Stockholm att avgöra vad som skall ske med de här fastigheterna. Om riksdagen stannar kvar här — i enlighet med vanligt sunt förnuft — har företrädare för denna stad gjort utfästelser som man kommer att infria. Det kan nilugnt ta fasta på. Det borgarråd som i dag fick ett hedersomnämnande i utskottsordförandens inlägg är inte representativ för stämningarna I Stockholms stadshus. Som alla andra som har ställt sig kritiska till återflyttningen har jag ständigt frågat: Vad är orsaken till att vi inte har utrett Sergelstorgsalternativet? Vi fick höra nyss i ett inlägg av Erik Wärnberg att den här frågan har utretts under en tioårsperiod. Inte någon gång under denna tioårsperiod har man kommit på tanken att tillmötesgå de starka önskemålen att på samma basis som Helgeandsholmen utreda alternativet Sergels torg. I stället för att få en utredning om Sergels torg, i stället för att få en seriös utredning tillsammans med Stockholms kommun får vi av Erik Wärnberg höra en mängd saker som borde ha belysts i en sådan utredning. Och det materialet framförs här av en av de hätskaste motståndarna till ett kvarstannande vid Sergels torg. Därtill kommer också att Erik Wärnberg odlar myten om Stockholmspolitikernas moral. Jag kan bara säga att man i Stockholms stadshus, oavsett partigruppering, har en gemensam bestämd uppfattning, nämligen att kommunen är angelägen om att riksdagen skall stanna i Stockholm och att riksdagsledamöterna skall trivas i Stockholm. Herr talman! Efter Erik Wärnbergs inlägg vet vi också att ett uppskov i ärendet nu drar ett löjets skimmer över riksdagen och att det kommer att kosta mer pengar än som föreslagits. Ja, det kostar miljoner att utreda, det vet vi om utredningarna kring Helgeandsholmen. Men lägg märke till att samma företrädare som i olika omgångar fått flera miljoner för att arbeta med Helgeandsholmsalternativet konsekvent, sedan riksdagsbeslutet den 28 maj 1975, har vägrat — i kraft av majoritet i denna fråga — att på likvärdigt sätt utreda Sergels torg. Entusiasmen har helt ägnats Helgeandsholmen. Jag hoppas verkligen att denna händelse är ett undantag från den allmänt omfattade praxisen i parlamentariska sammanhang att i en fråga av denna storleksordning ge minoriteten samma chans att för sin åsikt ha bedömningsmaterial som tillkommit majoriteten. Herr talman! Jag ställer självfallet upp på reservationen —- även om jag helst hade sett att vi hade fått ett beslut i dag om att stanna kvar vid Sergels torg. Blir det beslut om Helgeandsholmen, som bygger på tyckande och sannolikheter, får jag bara önska de ledamöter som kommer att kuta runt där lycka till. Kanske ändå i en framtid en del ledamöter i den omgivningen längtar tillbaka till Sergels torg. Det tolkar jag bäst genom att citera Hamlet, tredje frågor på längre Sikt frågor på längre Sikt akten: Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kränka blekhet över.

Herr talman! Jag har efter bästa förmåga försökt följa den här frågan. För mig är det viktigast att riksdagens lokaler är ändamålsenliga och att arbetet Äyter bra. Jag har inte blivit övertygad om att det kommer att bli bättre i sådana avseenden genom cen återflyttning enligt utskottets majoritetsförslag. Tvärtom är det min uppfattning att det förslaget ger sämre arbetsmöjligheter, t.o.m. i flera avseenden än vad som har berörts här i dag. Det finns också experter som allvarligt ifrågasätter de framlagda kostnadskalkylerna och som menar att kostnaderna för det presenterade återflyttningsalternativet kommer att överskridas med flera hundra miljoner. Om så skulle ske — hur skall vi som riksdagsmän då kunna gå ut och uppmana kommunalfolk att spara på förvaltningsbyggnader och annat? De kan då —- med rätta — säga: Varför skall vi vara mera sparsamma än riksdagen? När det gäller kostnaderna företer det här projektet vissa likheter med ett pappersbruk i Vietnam. Bai Bang-projektet har blivit betydligt dyrare än man tänkt sig, och det är inte färdigt än. Vi vet inte var det slutar. Men det räcker med ert Bai Bang — vi skall inte ha ett i Stockholm också. Jag är inte heller säker på att en majoritet av de anställda här i huset vill ha en återflyttning. Jag vet att det finns olika meningar bland de anställda, men jag tror att en majoritet av dem som arbetar här i huset vill vara kvar här. Jag har stor förståelse för argumentet att riksdagen bör ha ett eget hus. Det tycker jag också. Men bara för att nå det målet bör man inte godta ctt dåligt alternativ. Jag kommer därför att stödja reservationen och yrkar bifall till den.

Herr talman! Låt mig med tanke på vad som har sagts om utredningar och sådant ge eu litet historiskt perspektiv. Den svenska riksdagen har rykte om sig att basera sina beslut på mycket väl förberedda förslag. Frågorna är som regel mycket noggrant utredda. En noggrann belysning av ärendena sker från olika synpunkter.

En av reservanterna ansåg att ett ombyggnadsalternativ bort vinna och uttryckte för sin del klart att de gamla riksbyggnaderna borde bevaras: ”Oavsett byggnadens skönhetsvärde har det gamla Riksdagshuset vuxit in i det allmänna medvetandet som en del av miljön vid Norrström. Byggnaden speglar en epok och utgör en symbol för den svenska parlamentariska demokratin. Den kan, om den rivs, aldrig efterliknas. Byggnaden bör därför bevaras och rimliga kompromisser bör i stället göras i avseende på byggnadens funktienssätt och stadsbilden. Vi rekommenderar att riksdagens lokalfråga löses genom ombyggnad.” Vid den omfattande remissomgången yrkade nästan alla instanser på att inte riva, utan på att genom ombyggnad bevara riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Det utredningsarbete som efter den stora tävlingen vidtogs, har som bekant även klarlagt att ett ombyggnadsalternativ blir det mest ändamålsenliga. Dels kan med föreliggande ombyggnadsförslag rationella och framtidsdugliga parlamentslokaler inrättas i de gamla riksbyggnaderna, dels blir det största möjlighet att inom och i nära anslutning till dessa förfoga över ett större framtida expansionsutrymme än det Sergelstorgsalternativet kan erbjuda. Detta är i siffror klart bevisat. Vi kan etablera det framtida parlamentet helt på den av riksdagen ägda Helgeandsholmsmarken jämte därtill anslutna statsägda fastigheter. Detta är, tycker jag, värt mycket stort beaktande. Där riksdagen alltså kan få en framtida god etablering, där kan vi samtidigt konstatera att detta därtill är ett mindre kostsamt alternativ än att bli kvar i Sergelsbyggnaderna. Någon sade här tidigare i debatten att funktionsdugligheten har underordnats riksbyggnadsangelägenheten. Nej, tvärtom, de gamla lokalerna blir anordnade till än Sikt frågor på längre Sikt mera funktionella tokaler än vad vi har här vid Sergels torg. Ytterligare en viktig aspekt tillkommer, nämligen säkerhetsfrågorna, vilka tidigare i dag här omnämnts. Tyvärr måste vi nu mera än tidigare beakta möjligheten av dessa frågors lösning. Dessa har kommittén diskuterat tillsammans med rikspolisstyrelsen. Därvid har det framkommit att det s.k. skalskyddet lättare går att få till stånd på Helgeandsholmen och till rimliga kostnader. Men i nuvarande riksdagsbyggnad vid Sergels torg, där många andra dagliga aktiviteter pågår, är frågan om skalskyddet mycket svårbemiästrad. Härtill behövs inbyggande av hissbatterier och etablering av nya reservutgångar för utrymning, m.fl. detaljer, vilket kommer att kosta mycket och ändå inte blir riktigt bra i detta hus. Detta är alltså ett uttalande från auktoritativt håll. Jag vill hänvisa till att det också har gjorts en kostnadsutredning med föreliggande siffror i både utskottsbetänkandet och i förvaltningsstyrelsens utlåtande, som också belyser kostnaderna med Sergelstorgs resp. Helgeandsholmsalternativet. Ännu en gång vill jag alltså säga att kostnaderna blir lägre med det senare alternativet. Herr talman! Jag har här i debattens slutskede velat anföra några synpunkter på tillkomsten av de olika noggranna utredningar som gjorts på riksdagens uppdrag i akt och mening att ge svenska parlamentet en framtida och tidsenlig byggnation. Att vidta ytterligare utredningar leder säkerligen inte till något annat än ökade kostnader. Vi kan alltså konstatera att det går att etablera ett modernt parlament i de traditionsrika byggnaderna i ännu mer tidsenliga och ändamålsenliga lokaler tillen kostnad som är lägre än för provisoriet här vid Sergels torg. Jag tror även att om vi gjorde en gallupundersökning skulle de flesta svenskar vilja ha sin gamla parlamentsbyggnad kvar som ett levande parlament och inte som et muscum. Riksdagen får då även äga sina parlamentsbyggnader och Stockholms kommun har möjlighet att bibehålla sina avsedda kulturaktiviteter i de byggnader för vilka de uppförts. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets förslag.
Herr talman! Jag konstaterar att Thorsten Larsson anser det självklart att det är så mycket billigare att flytta till Helgeandsholmen än att vara kvara här. Låt mig säga att den punkten är minst sagt omtvistad. Undersöker man detta samhällsekonomiskt, så torde det vara troligast att det blir betydligt dyrare att flytta. Jag skulle vilja fråga Thorsten Larsson: Varför kan vi inte utreda ordentligt, så vi har ett riktigt beslutsunderlag och fatta det definitiva beslutet senare? Varför är det nödvändigt att vi i dag skall binda oss för kanske 100 år framåt? Kan vi inte få ett beslutsunderlag först?

Herr talman! Jag skulle bara vilja beröra ytterligare en fråga som har tagits upp av Thorsten Larsson, och det gäller utbyggnadsplanerna och Stockholms kommuns inställning. Jag får ibland ett intryck av att man, inför den framtida behandlingen här, misstror Stockholms kommun och utgår ifrån att kommunen skulle begagna varje tillfälle att gå emot de önskemål som riksdagen har. Visst kan jag hålla med om att det finns inslag av egennytta även i Stockholms kommuns agerande, men från utfrågningen i utskottet, där ju flera av ledamöterna var närvarande, och även Thorsten Larsson, fick man ett helt annat intryck. Kommunen har bara velat komplettera det material och de uppgifter som här har lagts fram av förvaltningsstyrelsen. Man sade där att kommunen ställer upp för vilken lösning riksdagen än väljer.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon polemik med de två senaste talarna. Jag tycker uppriktigt sagt att debatten här i dag har belyst dessa frågor, och jag hävdar än en gång att kostnadsproblematiken är utredd i båda alternativen. Det kostar 589 kr. per m? i Helgeandsholmsalternativet, och det kostar 810 kr. i Sergelstorgsalternativet. Jag kan bara till dessa båda senaste inlägg hänvisa till vad Erik Wärnberg och konstitutionsutskottets talesmän har sagt och till det tryck som föreligger. Där har ni alla era uppgifter. Läs och
Herr talman! Jag kan bara konstatera att man över huvud taget inte har utrett de samhällsekonomiska kostnaderna. Det är egentligen ingen som vet hur de slår. Vi kan tro, men vi har icke utrett det. Det vore ganska värdefullt om vi fick det materialet också. Men det finns en del som tydligen tycker att vi skall fatta beslut i dag med det dåliga underlag vi har. frågor på längre Sikt Alkoholpolitiska frågor den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag tänker i det här inlägget tala om betänkandet nr 27 och utskottets förslag under rubrikerna Beskattningsfrågor och Försäljningsfrågor. | Jag börjar med de sistnämnda, försäljningsfrågorna,. som kort uttryckt innebär att utskottet yrkar avslag på ett antal motioner där vi har föreslagit att riksdagen skall ta bort tillståndstvånget i fråga om servering av öl i personalmatsalar. Allt fler människor äter i dag sin lunch på arbetsplatsen i en s.k. personalmatsal. Utan att ha tillgång till någon säker statistik vågar jag påstå att måltidsdrycken i de flesta fall är mjölk eller vatten. Men några vill ha öl till maten. Det skall de också kunna få, det tror jag vi är eniga om —det finns inte några motioner om ölförbud i personalmatsalar. Det finns inte heller något som tyder på ett utbrett öl missbruk i personalmatsalarna. Tvärtom har riksskatteverkets alkoholbyrå klart sagt ifrån att servering av öl i personalmatsalar inte har ”vållat några olägenheter”. Riksdagen införde ändå tillståndstvång i tron att enhetliga regler för alla alkoholdrycker skulle medföra förenklingar. Nu har det visat sig att så inte blev fallet — tvärtom! T. o. m. skatteutskottet säger sig vara ”medvetet om” att det nya tillståndstvånget ”lett till praktiska komplikationer” och ”vållat en del irritation”. Utskottets majoritet förstår också att ett sådant här krav på tillstånd kan uppfattas som onödigt krångel och beklagar att man inte tog inititativ till övergångsbestämmelser. Efter alla dessa ursäkter och en del till leder logikens regler en att tro att utskottet skall tillstyrka motionerna och föreslå riksdagen att upphäva bestämmelsen. Enighet tycks ju råda mellan riksskatteverket och utskottet om att tillståndstvånget för ölservering i personalmatsalar inte behövs för att vi skall bli nyktrare. Alla som vill ha tillstånd har nämligen också fått det! Då är det med stigande häpnad man läser vad majoriteten dragit fram som skäl för att ändå — trots att man har medgivit allt det här — yrka avslag på motionerna. Utskottet påstår att det inte finns motiv för att göra skillnad mellan en personalmatsal och en vanlig lunchrestaurang! Om så vore, herr talman, skulle man inte kräva tillstånd för vanliga restauranger där folk äter lunch heller. För är det ingen skillnad, så vållar sådana restauranger lika litet som personalmatsalar några problem. Utskottet har dels indirekt sagt att det inte är några bekymmer med personalmatsalar, dels sagt att de är likadana som andra restauranger. Logiken brister i det här. Jag tror att utskottet och jag är ense om att det av s.k. alkoholpolitiska skäl är nödvändigt med tillståndstvång för andra restauranger. Det är nämligen skillnad mellan personalmatsalar och andra restauranger. Vi är också ense om att de inte har samma uppgift som personalmatsalarna. Vi är dessutom ense om att tillståndstvånget har lett till praktiska komplikationer. Men vi drar olika slutsatser. Jag hoppas förstås att riksdagens majoritet skall vara ense med mig. Riksdagen har hittat på en opraktisk, onödigt byråkratisk bestämmelse. Då bör riksdagen erkänna det och rätta till saken. Därmed yrkar jag bifall till reservationen 2 vid utskottets betänkande. Jag skall be att få övergå till det som har behandlats under rubriken Beskattningsfrågor. Här har utskottet avstyrkt yrkanden om en översyn av vinbeskattningen. Med hänsyn till skrivningen vill jag påpeka att båda motionerna begär just en översyn av vinbeskattningen. Vi säger inte skattesänkning, som utskottet tycks tro. Vi skulle naturligtvis inte ha någonting emot det, men vi vet att förutsättningarna är obefintliga. Vad vi syftar till är främst att stoppa den typ av automatiska skattehöjningar som är följden av det nuvarande systemet. Det nuvarande beskattningssystemet har negativa effekter på alkoholpolitiken, och genom denna vill vi alla nå en begränsning av det som vi kallar den totala alkoholkonsumtionen. Det betyder att den totala volymprocent alkohol som svensken konsumerar per vecka, månad eller år borde minskas. Ett styrmedel är beskattningen av vin och sprit. Så långt är vi överens, men sedan råder ingen enighet om att den nuvarande beskattningen motverkar en önskvärd övergång från starkare till svagare drycker. Jag behöver här icke hålla en ingående föreläsning om hur vi beskattar vin och sprit, men det är tydligen nödvändigt att jag erinrar om verkningarna. I reservationen 1 till utskottsbetänkandet har vi reservanter som exempel nämnt att om alla grundpriser fördubblades i dag, skulle försäljningspriserna öka med 16 96 på enkel vodka, med 56 24 på Vin Rouge d"Algérie och med 83 26 på Bourgogne Vicux. Jag skulle kunna anföra fler exempel men hinner inte just.nu. Utskottet har också dragit vissa slutsatser av utvecklingen under 1977. Jag Alkoholpolitiska frågor Alkoholpolitiska frågor kan med detsamma säga ifrån att jug förstår när utskottet redan i nästa mening tar tillbaka sina slutsatser. Man säger att säkra slutsatser från försäljningen under det året är svåra att dra med hänsyn till avvecklingen av mellanölet. Jag vill tillägga att det också rådde exceptionella förhållanden i övrigt med devalvering, lågkonjunktur och inflation under det året. Jag tycker inte att vi skall diskutera 1977 i det här sammanhanget. Men dessutom konstaterar utskottet att vinkonsumtionen har ökat under tiden efter motbokens avskaffande hela tiden. Det är alldeles riktigt. Men det hade varit hederligare att också konstatera att samma sak gäller spritkonsumtionen. Från 1972 till 1976 steg alkoholförsäljningen per invånare från 8,3 till 9,8 liter sprit. Försäljningen av vin steg under samma tid från 9,9 ull 10,7 Iiter, allt per invånare. Det betyder att varje invånare ökade sin konsumtion av sprit med 1,5 liter och med vin med 0,8 liter under samma tid. Jag kanske också skall nämna att t.o.m. försäljningen av alkoholfria drycker ökade. Utskottet påstår också att en avveckling av procentavgiften skulle leda till ett skattebortfall som måste kompenseras. Ja, det är alldeles riktigt, om man bara gör det. Men det är inte detta vi har begärt. Vi har begärt en översyn av den här typen av beskattning. Det kan innebära en avveckling av procentavgiften och införandet av en annan typ av beskattning. Vad vi är ute efter är att mota Olle i grind före nästa höjning av vinpriserna utomlands, för att den kommer är vi säkra på. Till sist: Utskottet har också sagt att nämnden för alkoholfrågor kommer att uppmärksamt följa frågor om beskattningens betydelse för alkoholkonsumtionen och föreslå åtgärder, som kan betingas av icke önskvärda förskjutningar mellan olika varugrupper inom alkoholdrycksområdet. Det kan ju vara bra om nämnden gör det, men jag vill faktiskt repetera vad någon har sagt i den tidigare debatten om riksdagshuset i dag. Han sade att riksdagen har statsrättsliga funktioner som skall fullgöras, och han antog att det råder enighet om att riksdagen skall behålla dessa funktioner. Til! riksdagens statsrättsliga funktioner hör att besluta om skatter. Förslag om beskattning väcks av enskilda riksdagsledamörter eller av regeringen. Det gör inte ett dugg — det kan t.o.m. vara bra — om den här nya nämnden sitter och följer beskattningsfrågorna. Men det är faktiskt viktigare att riksdag och regering gör det: Det är därför vi har motionerat. Det är riktigt att vi inte har kommit med något förslag för skatteomläggningen. Men vi kräver inte heller en särskild utredning om vinbeskattningen. Vi har förtroende för budgetdepartementet. Där finns det tillräckligt med expertis för att man skall förstå vad det är vi önskar.

Herr talman! Det råder väl inget tvivel om att Jörn Svenssons anförande innehöll en mängd synpunkter som det skulle varit utomordentligt intressant att diskutera. Vi får tillfälle att göra det en annan gång, ty vi måste väl något så när hålla oss till de ärenden som tas upp i de betänkanden som föreläggs oss. Jag kan gärna hålla med Jörn Svensson om att rubriken ”alkoholpolitiska frågor” i det här fallet är pretentiös. Det är givet att en del är ytterligt marginellt. och man kan fråga sig om det egentligen hör till alkoholpolitiken eller om det är något slags enklare hemslöjd. Jag skall gå in på de konkreta sakerna i betänkandet där skatteutskottet behandlat ett antal motioner. Först vill jag ta upp vinbeskattningen. Det är klart att man kan anse att det är felaktigt att ha en 36-procentig beskattning ovanpå kvantitetsskatterna. Men i annat fall finge volymbeskattningen bli betydligt högre. Det har emellertid ansetts rimligt att ha en värdebeskattning.

Om den totala skatten skall förbli lika hög och man sänker priserna på de bättre vinsorterna, måste man onekligen i stället höja dem för de enklare vinsorterna. Det kan i och för sig sägas att det kunde vare klokt med en översyn, men vii utskottsmajoriteten har tyckt att de argument som framförs i motionerna är ett alltför klent underlag för att riksdagen skulle begära en översyn av denna Alkoholpolitiska frågor Alkoholpolitiska frågor beskattning. Om departementet anser att det finns anledning att ta initiativ i dessa frågor är det departementets sak, men vi anser näppeligen att det behövs någon riksdagsbeställning i nuläget.

Det väcktes ingen motion, där man anmälde avvikande mening på den punkten. Ingen tog upp frågan i utskottet och ingen förde den på tal under riksdagsdebatten. Däremot diskuterade man ingående och voterade i frågan om vi i fortsättningen skulle behålla oktrojperioderna eller följa propositionens förslag att slopa dessa och därmed den generella prövningen. Hösten 1977 skulle vara den sista generella oktrojprövningen, och i fortsättningen skulle tillstånden löpa tills vidare. Det skulle gälla inte bara för personalmatsalar utan också för restauranger osv. Det var på den punkten som det fanns olika uppfattningar. Propositionens förslag vann med rätt. stor övervikt, och därmed ägde den generella prövningen rum för sista gången i höstas. På grund av den anhopning av ärenden som uppstod, till vilken naturligtvis personalmatsalarna bidrog i betydande grad, har det blivit vissa förseningar, men nu är väl denna prövning i huvudsak avslutad. Tillstånden är beviljade, och i fortsättningen blir det bara särskild prövning för nya personalmatsalar eller restauranger som ansöker om scrveringstillstånd eller i de fall där tillstånden inte skötts på ett tillfredsställande sätt, då länsmyndigheter eller kommunala myndigheter griper in. Jag vill understryka att ett något onödigt krångel i samband med prövningen har bidragit till förseningen, speciellt när det gäller personalmatsalarna. Riksskatteverkets alkoholbyrå, numera socialstyrelsens alkoholbyrå, gick ut för sent med påbudet att tillstånd måste sökas. Man gick inte ut med det påpekandet förrän i slutet av september månad, fastän det kunde ha skett redan vid halvårsskiftet. Vidare har åtskilliga kommuner låtit den gamla ordningen gälla med prövning via sociala centralnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige, trots att man hade kunnat delegera dessa ärenden. Vissa länsstyrelser lär också ha gjort det onödigt invecklat. Men allt är vil i stort sett klart nu. Och då finns det näppeligen någon anledning att ändra på lagstiftningen. Eftersom väl maskrosvinet kommer upp i debatten senare — av vad jag kan förstå av talarlistan — vill jag säga att utskottet konstaterar att s.k. maskrosvin alltid har varit olagligt därför att det inte är vin i lagens mening. Maskrosorna gör varken till eller från. Det är därför tillåtet att tillsätta maskrosor eller andra ogräs eller kryddväxter till de drycker som i övrigt till sin sammansättning anses som vin. Och jag skulle vilja göra en travestering på en gammal känd sats och säga: Maskrosorna verkar det förvisso icke. Det är de andra beståndsdelarna det är fråga om. Men detta har man tydligen inte haft klart för sig. Därför vållade det stor förvirring när alkoholbyrån på en fråga gav svaret att tillverkning av det här s.k. vinet var olagligt. Men det beror ju inte på den lagstiftning vi fattade beslut om förra året, utan det har alltid varit olagligt. Skuile man nu legalisera det s.k. maskrosvinet blir förmodligen niista drag att det motioneras om att hembränning också bör legaliseras. Jag tror det skulle vara en ytterligt olycklig utveckling om man legaliserar därför att vissa inte efterlever lagen, och så tar ewt steg i sänder åt det hållet. Herr talman!

Herr talman! Alvar Andersson säger att det djupgående problemet, alkoholfrågan i egentlig mening, får vi väl tillfälle att diskutera någon annan gång. De orden kunde stå som en gravskrift över den hittillsvarande svenska alkoholpolitiken. Det har alltid varit så, att en diskussion om utstötningen i samhället, alkoholismens egentliga orsak, skjutits upp till ett annat tillfälle. Det har alltid funnits tid att diskutera administrativa detaljer, polisiära åtgärder, plats för ölutskänkning, reklam och volymprocent i genomsnitt. Men det har aldrig funnits tillfälle att diskutera alkoholfrågan i hela dess vidd. | Nu finns det en motion från vpk, som för sin behandling förutsätter en samlad debatt. Men det fanns det inte tillfälle att ta upp i dag. Det blir tydligen tillfälle någon annan gång — ingen vet när. På samma sätt var det när vi diskuterade mellanölet. Då fanns det tillfälle att diskutera denna speciella och i det större sammanhanget inte särdeles viktiga förbudsdetalj. Men den större problematiken sköts också då upp till en annan gång. Likadant var det när man skulle diskutera den psykiatriska vårdens målsättning, som f. ö. har rätt stor betydelse just för behandlingen av de alkoholberoende och deras problematik. Då höll man på och utredde vården i tio år. Under hela den tiden fick man svaret att vårdens målsättning får vi diskutera en annan gång, när utredningen är klar. Så blev utredningen klar, men då beslutades det om cen fortsatt utredning. Och när man sedan, då utredningen var klar, tänkte att nu var det tillfälle att diskutera fick man veta att nej, det var det inte tillfälle till — det tillfället fick komma någon gång i framtiden. Så är det tyvärr, herr talman, gång efter annan när man tar upp den här frågan i dess verkliga perspektiv, som arbetarrörelsen bör diskutera den utifrån. Det stora utstötningsproblemet finns det tydligen aldrig tillfälle att diskutera. Det tillfället kommer alltid en annan gång. Detta är det stora svek mot de utstötta och mot de alkoholberoende som Sveriges politiker och riksdagsledamöter gång på gång begår. Alkoholpolitiska frågor Alkoholpolitiska frågor
Herr talman! Jag konstaterar först att de två andra talarna har ägnat mycket tid åt maskrosorna. Jag har skrivit på ett särskilt yttrande, där jag har sagt vad jag tycker om maskrosvinet, så det är inte värt att jag ödar mer tid på det i kammaren. Sedan vill jag göra vissa kommentarer till Alvar Anderssons anförande. Han säger att man absolut måste höja priserna på de enklare vinsorterna, om man gör en översyn av vinbeskattningen. Jag har begärt en översyn av vinbeskattningen rortalt, och den behöver inte alls innebära det. Jag räknar med att folket i budgetdepartementet har fantasi nog att försöka se på hela beskattningen. Det var visserligen glädjande att höra att Alvar Andersson inte definitivt ville motsätta sig att man i departementet funderar på en översyn, men han ville inte att riksdagen skulle ta några initiativ. Jag får då återigen påminna om en statsrättslig fråga som handlar om att det är riksdagen som skall stifta lagar om skatter här i landet! Det är någonting som vi har haft att göra i många år, och vi skall inte ge upp den saken. Alvar Andersson sade också att någon motion inte väcktes förra året i fråga om ölutskänkningen i personalmatsalar. Det är alldeles riktigt. Jag har dock en liten misstanke om att det berodde på att en del ledamöter som annars skulle ha motionerat inte upptäckte saken. Däremot medgav Alvar Andersson att det hade varit onödigt krångel, men han sade att det numera i stort sett är klart med alla tillstånd och att vi därför inte behöver ändra någonting. Jag vill till detta säga att om vi inte upptäckte det förra året, tycker jag. att när vi nu har upptäckt det, hör det till våra skyldigheter att ändra på det. — Det är den ena saken jag vill säga. Den andra saken är att även om utskänkningstillstånden nu är beviljade för de personalmatsalar som sökte sådana till den 1 januari i år är det åtminstone mitt hopp — och även min tro — att det inte därför skall vara ett totalt stopp för utvecklingen i det här landet. Jag räknar med att vi kommer att få fler personalmatsalar, och det är också för deras skull som vi skall undvika krånglet.

Herr talman! Jag vill påpeka för Karin Ahrland att hon satt med i utskottet även förra året när vi behandlade propositionen, fick föredragningar osv. I varje fall utskottsledamöterna borde rimligtvis ha klart för sig att personalmatsalarna skulle ha tillstånd enligt propositionen och enligt utskottets enhälliga utlåtande. » Det är klart att vi kommer att få fler personalmatsalar i fortsättningen, men det kan inte vara särskilt besvärligt att de en enda gång söker tillstånd för utskänkning. Tillståndet löper ju tills vidare, eftersom oktrojperioderna avskaffats. Mer invecklat är det inte. Jag tror att det från många synpunkter kan vara förnuftigt att ha även personalmatsalarna registrerade, eftersom det förmodligen för en mängd personalmatsalar — kanske för de flesta — kommer att sökas tillfälliga tillstånd för utskänkning i övrigt också. För att sådana ansökningar skall kunna behandlas måste myndigheterna ha dessa matsalar registrerade på ett eller annat sätt. Sedan till Jörn Svensson! Jag vill bara påpeka att det inte är den kommunistiska motionen som vi har att behandla nu. Skatteutskottet har inte fått den remitterad till sig utan har nu lämnat ett utlåtande bara över de motioner som remitterats dit. Jörn Svenssons kritik borde därför ha riktats åt annat håll och inte mot skatteutskottet — vi kan ju rimligen inte behandla en motion som inte remitterats till oss. Jag tar för givet att den kommunistiska motionen ligger hos socialutskottet. När den behandlats där får vi ta upp alla de — jag vill gärna understryka det - värdefulla och riktiga synpunkter som Jörn Svensson framförde i sitt stort upplagda anförande. Vi får nu begränsa oss till att behandla de frågor som tagits upp i skatteutskottets betänkande. Vi kan ju inte komma ifrån att det går till på det sättet här i riksdagen att vi måste behandla de konkreta frågorna. I den stora flod av motioner som väcks tas upp förslag i fråga om ofta mycket små detaljer. Om vi skulle ta en stor politisk debatt och röra oss över nästan hela fältet varje gång vi behandlar en sådan detalj, får det ganska orimliga konsekvenser.
Herr talman! Jag beklagar, men jag satt faktiskt inte i utskottet när förbudet infördes och jag var alltså inte med om behandlingen av de här frågorna. Jag beklagar det, särskilt i år. Men även om jag hade varit med om behandlingen är det inte säkert att jag skulle ha upptäckt det hela ingen annan gjorde det ju heller. Jag tycker emellertid att när vi nu har upptäckt det, så finns det skäl att ändra på det. Det tillhör de mänskliga rättigheterna att få ändra sig om man har ställt till något trassel. Man har dessutom en skyldighet att göra det. Den rättigheten och skyldigheten borde också gälla för riksdagsledamöter. Jag vill också tillägga att jag under mitt liv faktiskt har sysslat ganska mycket med utskänkningstillstånd. Jag känner också personer på länsstyrelsen som gör det nu, och jag kan försäkra att de river sitt hår inför detta med personalmatsalarna.

Herr talman! Alvar Anderssons sista replik understryker ytterligare den problematik som jag tidigare berörde. Vi skall diskutera de konkreta sakerna. det är ändå dessa vi skall ta upp i första hand, säger han. Jag tycker emellertid att alkoholismen och utstötningen i samhället är högst konkreta saker, betydligt konkretare, större och viktigare än frågan om maskrosvinet och vinbeskattningen. Min kritik av behandlingen av alkoholproblematikernas situation och alkoholproblemet i stort gäller inte specifikt skatteutskottet. Den kan riktas till alla de riksdagsledmöter och alla de aktiva politiker som här har försummat sin uppgift. Det hade inte varit någon som helst svårighet att rent formellt och utifrån flera utskotts samlade betänkanden ta upp en stor och övergripande principdebatt från flera olika aspekter av en och samma stora fråga — det förekommer ju ofta och det hade mycket väl kunnat göras nu. Vad Alkoholpolitiska frågor Alkoholpolitiska frågor som framför allt är märkligt är att det så snabbt blir tid att diskutera detaljerna. De får komma först vid riksdagens behandling, men när och var de stora sociala problemen skall behandlas vet man inte riktigt.

Det finns många hundra tusen människor i detta land som är intresserade av att få svar på den frågan. För deras personliga situation är det av djupgående vikt och betydelse att få veta när den diskussion kommer som kan bilda grund för effektiva kampåtgärder mot alkoholproblemen och mot utstötningen.

Herr talman! Först bara ett påpekande till Karin Ahrland. Hon tillhörde utskottet även förra året. Det var det jag nämnde i mitt tidigare inlägg, och faktum kvarstår. Vem som satt på ärendet vill jag inte ge mig in på att diskutera nu, men utskottstillhörigheten är helt klar. När det gäller Jörn Svenssons försök att få i gång en stor alkoholpolitisk debatt vill jag säga att en sådan debatt rimligen måste föras när den motion som Jörn Svensson anförde som närmaste bakgrund kommer upp till behandling. Jörn Svensson kan väl själv ta reda på när det blir aktuellt att behandla den motionen här i kammaren. Den ligger icke hos skatteutskottet, och det är skatteutskottets ärenden som vi behandlar i dag.

Nu är det, som Jörn Svensson mycket riktigt påpekade inledningsvis, ytterst marginella ting det gäller. Vi behandlar nu vissa skattepolitiska frågor och inte något annat. Alkoholpolitiken i stort handläggs ju inte längre av skatteutskottet. När dessa frågor på central myndighetsnivå flyttades över från riksskatteverket till socialstyrelsen och från det gamla finansdepartementet till socialdepartementet — huvuddelen av de alkoholpolitiska frågorna ligger ju på den sociala sidan — flyttades de också över till socialutskottet. Endast den del av alkoholpolitiken som rör skatterna ligger kvar i skatteutskottet, och det är den delen som vi diskuterar i dag.

Herr talman! ”Byråkratiseringen av vårt samhälle måste brytas. Kraftfulla insatser skall göras mot krångel, onödig centralstyrning och svårbegripligt myndighetsspråk.” Så står det i den regeringsdeklaration som den borgerliga regeringen avgav den 8 oktober 1976, här i denna kammare föredragen av statsministern Thorbjörn Fälldin. Därför tycker jag att det är litet konstigt att det inte finns någon representant för centerpartiet som anslutit sig till reservationen 2 beträffande försäljningsfrågorna. På s. 12 i utskottsbetänkandet står det: ”Utskottet är medvetet om att ifrågavarande bestämmelser lett till praktiska komplikationer och vållat en del irritation. ——- Utskottet vill mot bakgrund av det inträffade beklaga att utskottet inte tog initiativ till övergångsbestämmelser som kunde ha förenklat förfarandet i samband med den nya lagens ikraftträdande. Som situationen nu är finns det enligt utskottets mening emellertid inte anledning att ändra bestämmelserna. Praktiskt taget alla personalmatsalar. som ansökt härom, torde ha fått tillstånd som gäller tills vidare.” Utskottet väljer alltså ett sätt där man skall söka tillstånd, att dessa ansökningar skall behandlas och att alla skall få sin ansökan beviljad i stället för det gamla sättet med en generell tilldelning. Detta är icke att följa regeringsdeklarationen om att man skall försöka tackla byråkratin och krånglet. Under den allmänna motionstiden i år väckte Bo Lundgren och jag ett par motioner, nr 233 och 234. Nr 233 är föranledd av det krångliga, för att inte säga dumma, beslut som riksdagen fattade föregående år när det gäller vissa delar av alkohollagstiftningen. Det finns knappast någon i det här landet som älskar maskrosor. Villaägarna jagar dem och yrkesodlarna gör likadant. Vi tvingas ibland tillgripa bekämpningsmedel som vi inte gillar bara för att få bort dem. Men Sveriges riksdag tycker att den som plockar dem och kan använda dem till något annat än kaninfoder skall betraktas som brottsling. Det sägs att det här är en delfråga — vilket tidigare talare varit inne på - men vi har i riksdagen uppgiften att försöka förenkla även om det gäller detaljer. Utskottet har sysslat med att diskutera i vilken form man skall kunna använda maskrosor och man har försökt konstatera hur mycket bär och frukt som skall användas för att man sedan skall kunna ha maskrosorna som en tillsats. Det har också sagts från den här talarstolen i dag att det inte går att använda bara maskrosor, eftersom man lika gärna kunde tillåta hembränning. Så är det faktiskt inte riktigt. Jag har nämligen ett recept, som säger att med 31 maskrosblommor, 41 vatten, I 3/4 kg socker och 3 citroner får man ett utomordentligt gott vin. Detta recept är hämtat från en seriös tidskrift som heter Allt om Mat. Det är alltså inget enkelt hembränningsrecept som jag har skaffat fram utan det är faktiskt ett riktigt vinrecept. Jag tycker att det är att ta i när man anför att det skulle vara fråga om hembränningens frisläppande om vi tillät den här enkla framställningen. Jag tror nämligen att svenska folket — det finns många som har vittnat om det — gör det här vinet och förmodligen kommer att fortsätta att göra det oavsett vad denna riksdag säger. Då vore det roligare om vi kunde medverka till att människorna fick framställa det i stället Alkoholpolitiska frågor Alkoholpolitiska frågor för att vi blundar eller medverkar till att göra dem till brottslingar. I motionen 234 tar Bo Lundgren och jag upp vår alkohotbeskattning. Vi har nog alla som målsättning att vi i det här landet skall komma till rätta med alkoholproblemen. Men det finns naturligtvis också — låt oss vara ärliga och konstatera det - människor som har de här problemen och som troligen kommer att få brottas med dem så länge det finns tillgång till alkohol, och det kommer det förmodligen alltid att finnas, även om man inte tillhandahåller den i samma omfattning som i dag. Det finns exempel på hur all sådan här försäljningsverksamhet har dragits in genom myndigheternas beslut, och det har inte gett det bästa resultat. Det vore, tycker vi, rimligt att försöka ge människorna en möjlighet att använda alkoholsvagare drycker, att inte favorisera starkspriten, dvs. gynna den i förhållande till lättare alkoholdrycker, såsom vin, genom beskattningsformen. I utskottsbetänkandet finns på s. 4 en redovisning, såsom Karin Ahrland varit inne på tidigare, som man har gjort med utgångspunkt i konsumentprisindex som från 1962 till 1977 ökat med 164 96. Priset på renat brännvin har ökat med 185 96, Ballantine whisky med 126 26 medan ett Bourgognevin, som inte är speciellt märkligt men ganska hyggligt. ökat med 325 96. Vi tycker inte att det är att försöka ge hjälp till dem som har alkoholproblem, att försöka ge dem en möjlighet att konsumera alkoholsvagare drycker, när man har en sådan beskattningsform. Jag trodde faktiskt att man ville hjälpa till att lösa alkoholproblemen och att det var det primära. Men av det utskottet skriver på s. 10 och 11 blir jag mycket besviken. Där heter det nämligen att en sänkning eller avveckling av procentavgiften skulle leda till ett skattebortfall som enligt utskottets mening måste kompenseras. ”Att på denna grund skärpa spritbeskattningen framstår inte som motiverat.” Jag tycker att man kan skärpa spritbeskattningen när det gäller starkspriten i förhållande till vinet. Men om man vill lösa alkoholproblem tycker jag det är ett dåligt argument att hänvisa till ett skattebortfall för staten. Det problemet måste vi sannerligen lösa på annat sätt. Vi kan inte fördöma supandet och tycka att det är ett problem i samhället. om vi inte samtidigt är beredda att avstå från de intäkter som det ger statskassan. Det är tvetungat att tala på det sättet. Vi har också föreslagit en översyn och vi tror att det finns förutsättningar att göra den via departementet; man behöver inte tillsätta en stor, tung. byråkratisk utredning för att handlägga det ärendet —det går säkert att klara på ett smidigare och lättare sätt. Det innebär också en ytterligare avbyråkrati 'sering, Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna till skatteutskottets betänkande. Herr talman! August Strindberg hade mycket att förtälja om svenska folket och dess egenheter. Inte nog med att han ansåg att det generellt sett var synd om alla människor. Han menade också att på ett område firade svensk dådkraft oanade triumfer — det var när det gällde att hitta på mer eller mindre krångliga förbud. Alkohollagstiftningen på August Strindbergs tid framstår likt en himmeisk västanfläkt jämfört med förhållandet i våra dagar. Hade August Strindberg fått se dagens alkoholpolitiska utskottsbetänkande här i kammaren hade vi säkert kunnat vänta oss ett drama fyllt av kanske inte alkohol men väl av dräpande funderingar över lagstiftares tydliga längtan att klåfingrigt lägga sig i allt. Krånglet inom bl.a. det alkoholpolitiska området har verkligen firat triumfer — så ock i dag. snabbvin med extrakt är tydligen redan överspelade. Den mänskliga uppfinningsrikedomen är enorm när det gäller att finna kryphål. Nu har man alltså ändrat distributionsmetoderna och kringgått lagen. Utskottet har här resignerat yppat tanken att socialstyrelsen bör hålla err, helst flera Argusögon på detta problem.

Det har talats om gordiska knutar förut här i kammaren; den debatten skall jag — finkänslig som jag är — inte förlänga. F. ö., herr talman, skall vi verkligen här i landet behöva övergångsbestämmelser för förtärande av vanligt enkelt öl? Finns det inte risk för att under utarbetandet av övergångsbestämmelserna vinet och ölet genom ny lagstiftning har hunnit tunnas ut och bli vatten? Hemska tanke! Vad blir då kvar att förbjuda? Och vad skall då socialstyrelsens eventuella övervakningsavdelning göra? Skall vi kanske förbjuda inmundigandet av vatten? Härliga tider, strålande tider stundar då för atla förbudsälskare här i landet! Man får väl i alla fall hoppas att det inte blir så torrlagt att det hela stutar i en ökenvandring i dubbel bemärkelse för våra medborgare!

Herr talman! Georg Danell och jag har i motionen 1977/78:970 yrkat på några ändringar i den nya alkoholpolitiska lagstiftningen för att komma till rätta med i varje fall en del av otympligheterna i den. Vårt första yrkande gäller klassificeringen av vinaperitifen Campari.

Jag kan acceptera motiveringen för avstyrkandet eftersom utskottet samtidigt öppnar dörren för ett positivt ställningstagande till en ny motion med ett annat yrkande, koncentrerat till tullbehandlingen. Utskottet förklarar nämligen att det är berett att pröva förslag om att resande skall kunna få införa Campari och eventuella därmed jämförliga drycker inom ramen för medgiven vininförsel. Jag vill också beröra frågan om tillståndstvånget att servera öl i personalmatsalar, som vi har tagit upp i ett annat yrkande och som också tagits upp i andra motioner. Som tidigare sagts erkänner utskottet att bestämmelserna har lett till praktiska komplikationer och vållat irritation. Men sedan avfärdar man krånglet med att bekymren nu torde vara ur världen i och med att tillstånd erhållits. Efter vad jag förstår innebär det att man utgår från ett framtida statiskt tillstånd, där inga nya personalmatsalar tillkommer, inga personalmatsalar byggs om och inga byter ägare eller föreståndare. Så kommer det ju inte att bli.

Herr talman! Jag har fått löften om att det en annan gång blir tillfälle att diskutera den verkliga alkoholpolitiska problematiken. Vi skall från vårt parti sannerligen återkomma. Låt mig dock göra en liten reflexion på den väg som ännu återstår dit där riksdagen tar ett verkligt ansvar för denna fråga och göra några små kommentarer. Det har talats mycket om att bekämpa byråkratin, och vi fick uppleva den underbara scenen att höra en moderat åberopa Strindberg. Strindberg var som bekant en av de främsta gisslarna av den konservativa byråkrati som fanns på hans tid och vars åtgärder riktade sig mot folk majoriteten och folkmajoritetens intressen. Nu är det ju inte den byråkratin som herrar moderater är ute efter att minska. De är bara ute efter att göra det lättare för människor att privat tillverka vin.

Vpk anser att den typen av byråkrati verkligen skall avskaffas. Det avskaffandet är långt angelägnare än avskaffandet av de saker som varit på tal i dag. Vi får se hur det då blir med antibyråkratismen. Om jag inte spår helt fel kommer moderaterna att vara entusiastiska försvarare av den tvångs och repressionslagstiftning som riktar sig mot de alkoholberoende och mot de socialt utstötta.

Herr talman! Det löftet kan jag ge Jörn Svensson, att när det gäller att bekämpa byråkratin så är vi från vår sidå pålitliga. Det går kanske inte att vara lika optimistisk när det gäller Jörn Svensson. Vi skall ta den debatten en annan gång, och vi skall naturligtvis välja att diskutera den byråkratin vid rätt tillfälle — vi skall inte göra som Jörn Svensson, dvs. ta fel debatt vid fel tillfälle. När det gäller att ta hand om de oliktänkande, om de utslagna och om de | avvikande, har vi naturligtvis mycket att lära. Jag skulle kunna tänka mig att göra ett studiebesök till någon öststat, t.ex. Sovjet, för att se hur man där hanterar både de utstötta, de oliktänkande och alkoholmissbrukarna. Kanske vi kan göra en gemensam resa, Jörn Svensson.
Herr talman! Nu får jag höra av herr Komstedt att detta är fel debatt. Det är just vad jag sagt, att det är fel att diskutera småsaker och struntdetaljer innan man diskuterat de verkligt stora sociala problemen, som man nu hela tiden skjuter framför sig. Det är felet i debatten. Vi borde i dag ha haft en alkoholpolitisk debatt om de stora frågorna. Den debatten borde man inte ha skjutit på. Herr Komstedts maskrosvin hade vi kunnat strunta i, för det har ingen social betydelse alls. Det finns frågor som har långt större social betydelse och som man borde ha diskuterat i dag, därför att de brådskar och därför att de skärps i den ekonomiska krisens spår. Herr Komstedt kommer med det vanliga moderata struntpratet om Sovjetunionen och förhållandena där. Det är återigen en klassisk flykt. I stället för att ta upp de stora, trängande socialpolitiska problemen i det här samhället börjar man prata om ett annat samhälle, som vi i princip inte har något med att göra när det gäller behandlingen av den sociala problematiken. Vem är den mest pålitliga antibyråkraten - herr Komstedt som röstat för lagen om tillfälligt omhändertagande, eller vänsterpartiet kommunisterna som röstat mot lagen om tillfälligt omhändertagande?
"Herr talman! Det är lätt att göra sig till martyr när man står på behagligt avstånd. Jag tillåter mig, Jörn Svensson, att även i fortsättningen åberopa de länder vars ideologi ligger så väldigt nära Jörn Svenssons, och det sätt på Alkoholpolitiska frågor Alkoholpolitiska frågor vilket de behandlar sina oliktänkande. Jag tycker faktiskt att man kan ålägga sig en viss självdisciplin när man kritiserar och tar ställning mot det som man annars hyllar i så hög grad.
Herr talman! Vi har, herr Komstedt, i vpk aldrig varit några förutsättningslösa hyllare av förhållandena i de socialistiska länderna. Vi är kända för att skarpt kritisera de brister som vi anser finns där, när sådan kritik är befogad. Vad vi vänder oss mot är att man i stället för och som ett argument för att inte diskutera hundratusentals människors trängande problem här i landet börjar göra utflykter och tänka på studieresor till andra länder. Jag tror att det vore bättre om Wiggo Komstedt stannade här och studerade alkoholproblematiken. Då kanske han kunde ta upp tiden här i kam maren med socialt och politiskt väsentligare frågor än frågan om folkets rätt aut brygga maskrosvin!